Fru talman! Tessininstitutet i Paris har ju sedan gammalt varit en uppskattad och värdefull tillgång för svenska universitetsstuderande och forskare och för konstvetenskaplig forskning över huvud taget. Där har funnits inte bara samlingar och ett vetenskapligt bibliotek, lokaler och service för forskare och studerande utan också utomordentligt goda kontaktmöjligheter med franska institutioner och fransk kulturvärld. fr.o.m. den 1 juli förra året har ju Tessininstitutets verksamhet enligt beslut av riksdagen helt förändrats. Svenska institutet har övertagit en del av verksamheten, och betingelserna för svenska forskare och studerande och konstnärer, som besöker Paris, har samtidigt försämrats. Det har omvittnats att detta är till uppenbar nackdel för de svenska universitetens undervisning i konstvetenskap. Det föreligger därför ett behov av att denna del av det forna Tessininstitutets tidigare verksamhet återupptas. Det är då naturligt att bygga på den grund som Tessininstitutet lagt. En utredning härom bör snarast verkställas. Samtidigt är det enligt min mening angeläget att inordna såväl Tessininstitutet som de båda svenska instituten i Rom och Aten under universitetskanslersämbetet, där de som utposter till de svenska universiteten rätteligen hör hemma. Med anledning av detta yrkar jag bifall till reservationen, i vilken dessa yrkanden framställs.

Fru talman! Vid 1971 års riksdag hade vi att ta ställning till frågan om Tessininstitutets verksamhet framdeles. Det förelåg då i statsverkspropositionen ett förslag som byggde på en utredning, vilken hade gjorts inom utbildningsdepartementet, och det var ingen som vid det tillfället hade något att invända mot vad föredragande statsrådet anförde. Nu säger reservanterna att det troligen kommer att finnas behov av andra aktiviteter. Om den saken är det väl ändå rätt svårt att yttra sig för närvarande — det får framtiden verkligen ge besked om. Att nu begära utredning om den framtida verksamheten har utskottet inte funnit tillräckliga skäl för.

Där är det så att Tessininstitutet skall behålla ansvaret för sina konstnärliga samlingar; vi har sagt att det är institutets huvuduppgift. Men sedan åvilar det också institutet att bedriva viss annan verksamhet. Nu önskar reservanterna en utredning av frågan att inordna svenska instituten i Rom och Aten under universitetskanslersämbetet. Men efter att ha diskuterat också den saken i utskottet stannade vi för att det inte fanns tillräckliga skäl för en sådan utredning.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
Fru talman! Jag vill bara göra ett par korta påpekanden med anledning av vad utskottets ordförande här sade. För det första var vi inte överens i denna fråga i fjol, när vi fattade det beslut som det nu talas om. Det fanns då en moderat reservation, i vilken man motsatte sig den ändrade organisationen för Tessininstitutet. För det andra behöver vi inte tro någonting om de nackdelar för den konstvetenskapliga utbildningen här i landet som blivit följden av den omorganisationen; det vet vi redan. Eller vi kan förvissa oss om det genom att tala med de ansvariga för vederbörande institutioner vid universiteten. Det har blivit en påtaglig försämring och påtagligt försvårade möjligheter för de studerande och för forskarna att bedriva studier i Paris.
Fru talman! Jag är inte överens med herr Turesson om att de ansvariga för svenska institutet i Paris eller för Tessininstitutet tycker att det har blivit en betydande försämring. De följer nu i sitt arbete den stadga som vi har antagit, men hur skall de efter så kort tid kunna säga om det har blivit någon försämring eller inte? Det finns inga möjligheter att de kan säga att det har skett en betydande försämring. Av samtal som jag har haft förstår jag att någon kan ha den uppfattningen, men det går inte att påstå att det är en bred uppfattning, eller att institutets styrelse eller föreståndaren eller hans medhjälpare skulle ha den uppfattningen. Det har inte på något sätt antytts i de uppgifter som har införskaffats från vår sida.
Fru talman! Utskottets ordförande har en olycklig benägenhet att missförstå mig, eller också hör han inte på vad jag säger. Jag har inte påstått att de ansvariga för svenska institutet i Paris, vare sig dess styrelse eller administrativa ledning, ansett att det har blivit försämrade förhållanden. Vad jag sagt är att de ansvariga cheferna och befattningshavarna vid vederbörande institutioner vid de svenska universiteten, som bedriver konstvetenskaplig forskning, har fått försämrade arbetsmöjligheter för sina forskare och studerande, när de vill studera i Paris. Det är de som klagat, och det är det som är beklagligt.

Fru talman! När 1970 års riksdag beslutade att i princip följa vad utredningen i sitt betänkande ”Idrott åt alla” föreslog angående stöd till idrotten trodde nog många att riksdagen skulle följa de förslag angående medelstilldelningen som lades fram. I dag vet vi att så tyvärr inte blev fallet. Redan anslagstilldelningen för innevarande år innebar ett avsteg från vad utredningen föreslog. På grund av ett kärvt ekonomiskt klimat har Kungl. Maj:t i proposition till årets riksdag föreslagit att till Stöd till idrotten, punkten Organisationsstöd m.m. för budgetåret 1972/73 skall anvisas ett reservationsanslag på 50,9 miljoner kronor. Detta belopp är betydligt mindre än vad som förutsattes utgå. Skulle utredningens intentioner kunna förverkligas ansåg riksidrottsstyrelsen att anslaget borde utgå med 56,7 miljoner kronor. Detta innebar en höjning jämfört med innevarande år med 11,3 miljoner kronor. Departementschefens förslag innebär en höjning med endast 5,5 miljoner kronor men med hänsyn till rådande budgetläge, då många i och för sig välmotiverade anslag fått ringa eller ingen höjning, rådde enighet inom utskottet om anslagstilldelningen för nästkommande år. Detta innebär — som jag förut sagt — ett avsteg från den ökningstakt i medelstilldelningen som utredningen föreslog. Det är, fru talman, mot bakgrunden av detta som man får se den till kulturutskottets betänkande nr 7 fogade reservationen angående värdet av att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om att en femårsplan för det statliga stödet till idrotten görs upp. Många skäl kan anföras för att en sådan femårsplan görs upp. Jag skall inte här i kammaren upprepa vad som i utredningen anförs i sammanhanget. Jag överlämnar till kammarledamöterna själva att ta del av vad utredningen har sagt i sitt betänkande. Med hänvisning till vad jag här anfört vill jag, fru talman, yrka bifall till den reservation av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl. som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 7.

Fru talman! I motion 489 med herr Rydén som första namn tar vi motionärer, ett 30-tal folkpartister, upp idrotten i ett större perspektiv, där vi betonar dess betydelse i det moderna samhället. Vi pekar också på dess betydelse för människorna ur rekreationssynpunkt, som förebyggande hälsovård och som meningsfull sysselsättning framför allt för de yngre människorna. Idrotten har genom sin mångsidighet fasta kontakter med olika organ inom samhällslivet inte minst på den kommunala sidan. Organisationer och företag bygger till stor del sina fritidsaktiviteter på de tjänster som idrotten kan erbjuda. Denna intima samverkan med samhället i övrigt kräver att idrotten har ett klart angivet utbud att komma med, inte bara i ett kort perspektiv, utan i de flesta fall behövs en planering på ganska lång sikt. De som idrotten har att förhandla och samarbeta med önskar och kräver detta. Idrottens karaktär av byggande och stärkande på sikt av den enskilda individen kräver också en framåtsyftande planering. När idrotten i sin tur ställer anspråk på samhället, på stat och kommun, kräver de anslagsbeviljande myndigheterna att idrotten utför ligt presenterar den planerade verksamheten. Kravet på en sådan presentation är inte annorlunda för idrotten än för andra som begär pengar. Granskningen tar sikte på att man vill uppnå största möjliga effekt av de anslag som beviljas, och då spelar verksamheten i ett längre perspektiv en betydelsefull roll. Snällt uttryckt kan man säga att det är egendomligt att staten av idrotten kräver den långsiktiga redovisningen och planläggningen men att själva grunden och styrningsinstrumentet för verksamheten, anslagen, bara skall beviljas år från år. Man behöver inte vara idrottsromantiker för att konstatera att idrotten också har fått en allt större betydelse i det internationella umgänget. Utbytet med andra nationer ökar ständigt. Man tävlar om internationella mästerskap, EM, VM och olympiska spel. Man möts i landskampsutbyte länder emellan, och klubbar och enskilda idrottsmän har ett omfattande utbyte, som grundar sig på en långsiktig planering över flera år. Detta utbyte kan naturligtvis värderas olika, beroende på den inställning man allmänt intar till idrotten, men personligen vill jag värdera den mycket högt — som en möjlighet att träffas individer emellan över de barriärer som annars står hindrande i vägen. Det kan nämligen inte vederläggas att idrotten många gånger skapat kontakter mellan nationer, där kontakter av skilda skäl inte har varit möjliga att etablera på andra områden. Idrotten lever fortfarande mycket högt på de insatser som görs av människor som av idealitet och intresse uträttar ett frivilligt och oavlönat arbete. Detta betyder att de anslag som idrotten erhåller från skilda håll ger en återbäring i arbete och effektivitet som är rätt unik i vårt samhälle. För att man skall lyckas behålla denna stora grupp av frivilligt arbetande är det nödvändigt att idrottens folk verkligen känner uppskattning och värdering av det utförda arbetet. Och till denna uppskattning hör inte minst att idrottens folk får ekonomisk möjlighet att arbeta under hyggliga förhållanden och göra en säkrare planering även framåt i tiden. Fru talman! Med de gjorda motiveringarna yrkar jag bifall till den vid kulturutskottets betänkande nr 7 fogade reservationen av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl.; den grundar sig på motionen 489, i vilken föreslås en femårsplanering av det anslag staten skall ge idrotten.

Fru talman! Förra året hade jag ett trivsamt meningsutbyte med herr Norrbys partivänner om nyttan av femårsplaner. Jag skall inte upprepa vad som då blev sagt. Det kan konstateras att här inte har anförts någon ny och väsentlig synpunkt till stöd för ett krav som riksdagen avslog förra året. Det förefaller i själva verket utomordentligt svårt att med någon framgång hävda att just idrotten i det här avseendet skall ges en mer förmånlig ställning än åtskilliga andra utgiftsändamål. Det kan självfallet med ungefär samma slags argument anföras att behovet av långsiktiga bindningar finns på en lång rad olika områden. Mot det måste ställas kravet att inte finanspolitiken skall utsättas för alltför starka bindningar. Fru talman! Mot denna bakgrund ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag har aldrig riktigt förstått varför man från regeringspartiets sida så ofta skyggar för tanken på planering, varför man ryggar tillbaka om någon händelsevis yrkar på en långtidsplanering på något område, varför socialdemokraterna inte någon gång kan höja blicken över horisonten av nästa budgetår. Vår allmänna linje — jag talar nu för folkpartiet — är att långsiktig planering är viktig på allt fler områden och att man bör stimulera till sådan planering på många områden. Det är verkligen vettig och god ekonomi att ha en statlig plan som anknyter till redan befintliga planer i organ och organisationer som mottar statsbidrag. — Och samtliga Riksidrottsförbundets specialförbund har sedan tre år tillbaka utarbetade femårsplaner för sin verksamhet. På det viset är idrotten enligt min mening ett föredöme för många bidragsmottagare. Det väsentliga med en sådan här planering är att man på sikt får större effekt av varje satsad krona, av varje krona som riksdagen beviljat. Det är ändå så vi skall försöka handha de medel vi är satta att fördela — så att man får ut mesta möjliga av pengarna.

Fru talman! Herr Olsson i Kil har väl ändå fått det här med planering litet grand om bakfoten. Socialdemokraterna är utan tvekan anhängare av planering i all den utsträckning som krävs för att man skall få en förnuftig samhällsutveckling. Det är herr Olssons parti som genom årtionden har försökt skrämma för socialdemokratiskt planhushållningstänkande. Men om man verkligen skulle acceptera en specialplanering på ett sådant här område, och på en lång rad andra utgiftsområden, får man rimligen också ta konsekvensen — att planera på inkomstsidan. Annars blir det hela tämligen vettlöst. Skall vi ha en sådan utgiftsplan får vi ber herr Olsson i Kil och hans partivänner att också lägga fram en plan för inkomstoch skatteökningar på fem års sikt.

Fru talman! Eftersom jag är ett av Kungl. Maj:ts ombud i Riksidrottsstyrelsen vill jag anföra ett par synpunkter. Jag vill först och främst konstatera att vi glädjande nog över alla partigränser den här gången är överens om anslagets storlek, att vi godkänner regeringens förslag till stöd åt idrotten, och att utskottet enhälligt har tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag om en höjning av anslaget med 5,5 miljoner till 50,9 miljoner. Det är klart att man kan önska sig ökningar som skulle varit ännu större, men enligt min mening är det glädjande att vi i ett ansträngt budgetläge kan säga att idrotten ingalunda har missgynnats. Man kan säkert på många andra områden peka på idrotten och säga att idrotten har i detta ekonomiska läge faktiskt prioriterats. Men så har vi även i år samma reservation som vi mötte för ett år sedan, där man är ute efter ett långtidsprogram, en femårsplan. Det är, som herr Norrby i Gunnarskog erinrade om, riktigt att idrottsutredningen på sin tid föreslog detta. Men det bör samtidigt påpekas att riksdagen, som i Övrigt var ytterst positiv till idrottsutredningens förslag, på den punkten var avvisande. Man ansåg 1970, då vi i riksdagen behandlade detta, att tanken på en femårsplan inte var realiserbar, och det är den naturligtvis inte heller i dag. I och för sig kunde det, som herr Björk i Göteborg framhöll, vara Önskvärt att vi på åtskilliga områden hade en sådan planering. Men såvitt jag vet finns det bara på ett område, det gäller försvaret, en långtidsplanering av den karaktären, att man i förväg kan räkna ut anslagens storlek. Jag tror aldrig att vi kan komma fram till att riksdagen på detta område skulle avstå från sin årliga prövning. Riksdagen godkände för sin del principerna 1970, men vi torde även i fortsättningen få räkna med att vi år efter år kommer att få ta ställning till anslagens storlek.

Fru talman! I vår partimotion nr 153 angående konsumentpolitiken finns ett avsnitt som berör hemförsäljningen och där det konstateras att hemförsäljningen från konsumentsynpunkt är en försäljningsform som är förenad med många nackdelar. Genom att säljaren är mer inställd på att sälja än vad som är normalt i butikshandeln och köparen inte alltid är beredd på köp när kontakten tas hamnar köparen lätt i psykologiskt underläge. Vid hemförsäljning föreligger inte heller möjligheter till en jämförelse av pris, kvalitet och service mellan konkurrerande produkter. Vid förra årets riksdag antogs en lag om hemförsäljning m.m. som ger konsumenterna möjligheter att frånträda köpeavtal o.d. Denna lag har inte varit i kraft tillräckligt länge för att man redan nu skall kunna uttala sig om dess verkningar. Men i samband med att lagen antogs framfördes från vårt håll krav på kompletteringar. Regeln om ångervecka gäller inte vid kontant betalning och samtidig leverans, men det finns skäl att anta att en ökad försäljning med kontantköp sker. För äldre personer finns ett behov av lagskydd mot överrumplande försäljning i bostaden. Av den anledningen föreslås att en lagstadgad ångervecka införs också vid hemförsäljning med kontant betalning, om priset uppgår till minst 200 kronor. Lagutskottet har behandlat motionen och avstyrkt densamma med motivering att eftersom lagen om hemförsäljning varit i kraft endast något mer än ett och ett halvt år har inte tillräckliga erfarenheter vunnits av lagstiftningen och dess verkningar. Utskottet finner inte skäl att frångå den bedömning som gjordes då frågan övervägdes vid förra årets riksdag men understryker att det är angeläget att utvecklingen av hemförsäljning mot kontant betalning följs med uppmärksamhet. Utskottet förutsätter att bl.a. konsumentombudsmannen skall ha sin uppmärksamhet riktad på frågorna. I den reservation som är knuten till betänkandet framhålles, att utskottet redan vid behandlingen av frågan vid föregående riksdag ansåg att det förelåg skäl för att också kontantköp skulle omfattas av lagstiftningen. Efter det att lagen trätt i kraft finns det all anledning att anta att hemförsäljning mot kontant betalning har ökat. Det är ägnat att väcka oro. Jag är angelägen om att understryka att det finns många firmor som arbetar seriöst när det gäller hemförsäljning men att tyvärr inte alla gör på det sättet. Därför föreslår vi att denna ångervecka skulle införas. Som jag tidigare har framhållit kommer köparen onekligen i ett psykologiskt underläge. Därför är det enligt reservanternas mening ett behov av lagskydd mot överrumplande försäljning i hemmet. Av den anledningen, fru talman, ber jag att få yrka bifall till föreliggande reservation.

Fru talman! Lagen om hemförsäljning, som trädde i kraft den 1 juli 1971, ger konsument möjlighet att frånträda vissa köpavtal, vilket herr Annerås berört här. Köparen får en ångervecka, då han har möjlighet att häva avtalet. Lagen omfattar alltså inte försäljning mot kontant betalning om godset samtidigt överlämnas och ej heller försäljning per telefon. När lagen antogs vid fjolårets riksdag förelåg motioner — som nämndes här — med i stort sett samma innehåll som de här behandlade och med samma yrkanden, nämligen att lagen även skulle innefatta just de nämnda försäljningssätten. Beträffande kontantköpen ansåg utskottet att skäl kunde tala för att även dessa ingick i ångerveckan. Samtidigt gick det inte att bortse från att enligt den allmänna meningen en affär är avslutad när köparen fått varan och säljaren likviden, och att det kunde te sig egendomligt om också dylika avslutade köp skulle kunna rivas upp av köparen — teoretiskt sett även utan någon som helst motivering. Utskottet underströk dock att utvecklingen borde följas med uppmärksamhet och att, om det visade sig att kontantförsäljningen tog sig sådana anmärkningsvärda uttryck att lagen rätteligen borde omfatta även denna affärsform, frågan fick tas upp till förnyad prövning. Reservanterna säger här att efter det att lagen trätt i kraft, alltså från den 1 juli 1971, är det anledning förmoda — jag tror det var herr Annerås som använde det uttrycket — att försäljning mot kontant betalning har ökat. Enligt vad utskottet erfarit har dock varken prisoch kartellnämnden eller konsumentombudsmannen, som följer utvecklingen, ännu något material som kan ge underlag för en saklig bedömning av frågan. Då det enligt utskottets mening alltså inte finns någon bärande motivering för att nu ändra denna lagstiftning, som varit i kraft endast drygt ett halvt år, yrkas alltså avslag på motionerna. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Eftersom jag deltog i debatten i fjol i detta ämne och redan då hävdade att kontantköp skulle omfattas av lagen har jag några ord att säga härom även i år. Jag använde då ett exempel som jag upprepar nu, men jag är inte säker på att siffrorna blir desamma. En person säljer en s.k. äkta matta till ett äldre par i låt oss säga Småland. Den kostar 600 kronor. Makarna säger att vi kan betala 500 kronor, och så får resten anstå. Då får man ångra sig, men om dessa människor betalar hela beloppet på en gång och sålunda blir bedragna på 600 kronor, skall de alltså inte få ångra sig. Det är väl ändå en helt orimlig lagstiftning. Jag behöver inte säga mer, hoppas jag, för att förmå kammaren att bifalla reservationen.

Fru talman! Jag läste i min hemorts tidning, Nerikes Allehanda, följande i en ledare: ”Flera tecken tyder på att den ekonomiska utvecklingen och tillväxten i världen håller på att glida ifrån oss här i Sverige. Svenskt näringsliv och tillväxt har under många år omgett sig med en guldkant 105 som nu håller på att förblekna. Samtidigt som våra resurser är hårt ansträngda har vi intecknat och övertecknat våra tillgångar och fördelat dem fel, mellan tillväxtskapande och tillväxtätande sektorer.

Samtidigt har denna företagargrupp och svenskt näringsliv i övrigt blivit klämda genom en hårdnande internationell konkurrens. Detta har skapat ett delvis nytt läge för svenskt näringsliv. Inte minst gäller detta många mindre och medelstora företag, som har att kämpa med en besvärande import från lågprisländer. Man kan inte heller komma ifrån att det näringspolitiska intresset i alltför hög grad varit riktat mot de större företagen och deras problem under 1960-talet. Man har haft en övertro på att allenast dessa företag är av betydelse för vår levnadsstandard. Men att därför tro att små och medelstora företag spelat ut sin roll vore felaktigt. Det är tvärtom av en rad skäl viktigt som ett näringspolitiskt mål att bibehålla en stor och utvecklingskraftig sektor av mindre och medelstora företag. Det fordras därför en attitydförändring och en mera positiv företagarfilosofi från samhället gentemot de mindre och medelstora företagen, som är viktiga kuggar i det svenska näringslivet. Men det finns många problem som är gemensamma för denna stora grupp företag som betecknas som mindre och medelstora. Det gäller bl.a. i fråga om utbildning, information, kapitalförsörjning, administration, produktionsteknik och marknadsföring. Detta motiverar speciella åtgärder för denna del av näringslivet, och en utveckling och effektivisering av dessa företag måste därför framstå som en väsentlig uppgift även ur samhällsekonomisk synpunkt. Den mindre industrins mera aktiva förnyelse och verksamhet försvåras framför allt av två faktorer, nämligen bristen på personella resurser och bristen på riskvilligt kapital. De här bristerna har successivt accentuerats genom den snabba tekniska utvecklingen och den ökande konkurrensen om kapital och marknader. Det är därför ett vitalt samhällsintresse att utvecklingen inom denna sektor främjas så att bästa möjliga produktionsresultat uppnås. En aktiv näringspolitik, som riktar in sig på att främja de mindre företagens utveckling, bör kunna ge väsentliga fördelar åt samhället. Nu tvingas vi ofta föra en starkt defensiv näringspolitik i stället för, som vi önskar, en offensiv. Det sammanhänger med att den organisation som i första hand skall hjälpa de mindre och medelstora företagen, företagarföreningarna, i stor utsträckning tagits i anspråk för att lösa kriser och för rekonstruktioner. Under de senaste åren har många av de mindre och medelstora företagen drabbats av likviditetsproblem och andra problem som har försatt dem i en besvärlig situation. Företagarföreningarna har då fått göra något som liknar brandkårsutryckningar för att klara företagen, Nr42 så att de kunnat fortsätta sin verksamhet, som ofta är av stor betydelse Torsdagen den för de orter där de verkar. 16 mars 1972 Den dubbla uppgiften att medverka både i en offensiv näringspolitik och i en defensiv räcker inte företagarföreningarnas resurser till. Det fordras ofta omfattande utredningar och andra åtgärder för att man skall få ett tillräckligt och tillförlitligt underlag för de beslut och åtgärder genom vilka man kan förhindra att företag läggs ner. Denna defensiva näringspolitik är givetvis nödvändig, men frågan är om man inte skulle spara kostnader för samhället och vinna mera på offensiva insatser. Det är klart att i den besvärande arbetsmarknadssituation som vi i dag har är det på de flesta orter känsligt när något företag måste inskränka driften och friställa människor från deras ordinarie jobb. Därför kan man ifrågasätta, om det inte vore bättre att företagarföreningarna kunde ägna sig åt en mera profylaktisk verksamhet och att de fick ett ökat resursstöd i form av anslag till administrationen. Det skulle möjliggöra för dem att på ett bättre sätt betjäna de mindre och medelstora företagen. I näringsutskottets betänkande nr 11 behandlas ett flertal motioner med yrkande om olika åtgärder till förmån för de mindre företagen. Utskottsmajoriteten har — som vanligt, får jag väl säga — inte velat beakta betydelsen av förstärkande åtgärder för den här gruppen. Majoriteten har förlitat sig på departementschefens bedömning och avstyrkt samtliga motioner. Vi reservanter har tagit upp motionsyrkandena i till betänkandet fogade reservationer, fem stycken till antalet. I reservationen 1 vid punkten 1 föreslås en uppräkning av anslaget till administrationskostnader med 3 miljoner kronor utöver vad departementschefen har föreslagit. Företagarföreningarnas förbund har begärt 16 miljoner kronor för att föreningarna på ett rimligt sätt skall kunna sköta sina åligganden, men det har departementschefen inte velat lyssna på. Vi reservanter anser att det är angeläget att ge ett ökat stöd till företagarföreningarna, så att de förutom att ge kreditstöd skall kunna medverka i företagarutbildningen och med rådgivning i företagsadministrativa, juridiska, ekonomiska och produktionstekniska frågor. Allt detta är mycket angelägna uppgifter, som företagarföreningarna med nuvarande personaluppsättning inte har möjlighet att fullgöra. Reservationen 2, som också är fogad till punkten 1 i betänkandet nr 11, bygger på motionen 273 av herr Nilsson i Tvärålund och gäller företagarföreningarnas rådgivningsverksamhet. Det är ju så som det framhållits i motionen att de små och medelstora företagen har startats av människor som oftast endast har sin yrkesutbildning. De har ingen administrativ utbildning, och därför vore det erforderligt att de finge det stödet av företagarföreningarna, att inom företagarföreningarnas ram skulle finnas rådgivningsgrupper som kunde hjälpa dem med planering när det gäller marknadsföring. Som för de flesta som startar ett företag är problemet att få kunnig personal av avgörande betydelse, och de mindre företagen har inte råd att hålla sig med sådan personal, och därför vore det angeläget att de kunde få det stödet. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna I och 107 2 vid punkten 1.

Fru talman! Herr Andersson i Örebro började med en beskrivning av det mycket besvärliga läge som svenskt näringsliv befinner sig i. Han tog upp frågan om tillväxttakten som han betecknade som ett problem som är mycket besvärande. Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Andersson på denna punkt just nu. Jag vill bara, för att denna debatt skall bli mera nyanserad, anföra att frågan om tillväxttakten inte endast är ett problem för vårt land utan ett problem som man för närvarande brottas med inom industriländerna. Jag såg i tidningarna i går en rapport att EEC-kommissionen just hade uppmärksammat de stora problem som dessa länder hade när det gäller tillväxttakten. Fru talman! Jag vill gärna instämma i de allmänna värderingar som tidigare här anförts om de mindre och medelstora företagens betydelse, om företagarföreningarnas roll och behovet av ekonomiska bidrag och andra stödformer. I ett högt industrialiserat land som vårt svarar ändå för närvarande denna företagsform för en ganska betydande del av vår produktion. Det finns därför all anledning att utgå från att de mindre och medelstora företagen även i framtiden skall kunna hävda sin ställning gentemot de stora företagen. Såvitt jag förstår bör det under 1970-talet finnas ett positivt samband mellan den mindre företagsverksamheten och ett växande behov av regionalpolitiska åtgärder. En sådan utveckling kan dessutom medverka till ett industriellt nyskapande inom denna del av näringslivet. I näringsutskottets betänkande nr 11 behandlas det statliga administrationsbidraget till företagarföreningarna och det aktuella lånestödet. I jämförelse med tidigare anslagssummor framgår bl.a. följande: Statens bidrag till företagarföreningarna har i årets proposition höjts från 8,5 miljoner till 10 miljoner kronor. Budgetåret 1968/69 anslogs 5 miljoner kronor till administrationsbidrag. 1969 71 var anslaget 7,5 miljoner kronor, 1971 73 föreslås summan höjd till 10 miljoner kronor. Fru talman! Av denna sifferuppräkning framgår att det skett en icke oväsentlig höjning av anslagsbeloppen under den angivna tidsperioden. Det är inte minst mot denna bakgrund som utskottet utan några som helst svårigheter kunnat biträda departementschefens förslag. Här har dock väckts motioner om högre anslagsbelopp, och som motiv härför har man i motionerna bl.a. pekat på företagarföreningarnas ökade insatser vid rådgivning i ekonomiska och produktionstekniska frågor samt vid medverkan vid produktutveckling och marknadsföring. Ja, det är riktigt, herr Andersson i Örebro, att folkpartiet i sin motion föreslog 15 miljoner kronor till administrationsbidrag, och jag kan också nämna att med hänsyn till det ansträngda budgetläget kunde de motionärer som står bakom centerpartimotionen inte tänka sig att höja anslaget till mer än 12 miljoner kronor. Det var alltså två skilda bud. I reservationen 1 har mittenpartiernas utskottsledamöter och en moderat blivit ense om att föreslå 13 miljoner kronor. I förhållande till utgångsbudet har då herr Andersson och hans partivänner ganska kraftigt fått sänka sin partimotions krav på ekonomiskt stöd till föreningarna. Som följd av kompromissen som innebär ett ökat anslagsbelopp har då Nr 42 centerpartisterna medverkat till att försämra det redan förut ansträngda Torsdagen den budgetläget. 16 mars 1972 Jag har bara velat peka på detta eftersom herr Andersson säger att Företagareföreningarnas förbund gick ut med en begäran om 16 miljoner Bidrag till företagare kronor. Jag fick närmast det intrycket att för att vara positivt inställd till föreningar fn f: företagarföreningarnas verksamhet borde man så att säga ha accepterat Administrationskostnader det beloppet. Varken folkpartiet eller centerpartiet gick fram med förslaget utan de hade skilda belopp. Så har man då stannat vid 13 miljoner kronor. Jag vill hävda att med tanke på de anslagsförstärkningar som skett under de gångna åren kan man inte med fog påstå att regeringen, inrikesministern eller utskottet har varit negativt inställda till företagarföreningarnas verksamhet. I reservationen 2 hemställer reservanterna att Kungl. Maj:t låter undersöka möjligheterna till en utvidgning av företagarföreningarnas rådgivningsverksamhet, där den s.k. förstärkta rådgivningen med grupper av tekniker och ekonomer intar en framträdande plats. Jag vill bara hänvisa till att det tidigare framförts mycket kritiska synpunkter på de tankegångar som kommit till uttryck i motionen. Jag har ingen anledning att upprepa dem, jag har bara noterat dem i det protokoll som jag tidigare gått igenom. Utskottet vill gärna framhålla att de ökade anslagen till förtagarföreningarna bör kunna ge möjligheter till en successiv utbyggnad av kvalificerade rådgivande insatser, men enligt vår mening kommer denna utveckling att medverka till en vidgad och bättre information även vid företagens beslutfattande. Till detta kommer att utskottet inte nu vill vara med om någon ändring av de grundläggande riktlinjerna för företagarföreningarnas verksamhet. Detta innebär att deras rådgivningsoch konsultverksamhet inte skall finansieras genom administrationsbidragen utan skall vara självbärande. I övrigt räknar utskottet med att de synpunkter som förts fram i motionen tas upp till behandling av delegationen för de mindre och medelstora företagen, utan att någon särskild åtgärd vidtas från riksdagens sida. Fru talman! Det framgår av pressuppgifter att man arbetar ganska aktivt inom denna delegation.

Efter fullbordandet av detta arbete i departementet bör man kunna räkna med en fortsatt förstärkning av företagarföreningarnas verksamhet. Nu säger herr Andersson i Örebro att det bara har pågått en rad utredningar men inte blivit något som helst resultat av deras arbete. Det var nog att ta till något i överkant. Jag skulle kunna räkna upp en mängd propositioner som har lämnats i anslutning till de mindre och medelstora företagens problem.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
Herr talman! Jag vet inte vilken konklusion jag skall dra av vad herr Blomkvist säger angående vår positiva inställning till företagarföreningarna. Han vill göra gällande att eftersom vi icke yrkade på 16 miljoner skulle vi inte vara positiva. Sedan säger han: Vi från socialdemokratiskt håll är positiva, för vi går på departementschefens förslag som ger 10 miljoner. Jag har litet svårt att följa med här när det gäller vilken som är positiv eller negativ. Jag har över huvud taget inte gett någon negativ bild av någons inställning, men jag har sagt att jag tycker att förståelsen för de mindre företagen och deras problem inte alltid har varit så påtaglig. Nu skall vi ha i minnet när det gäller företagarföreningarnas ökade administrationsbidrag, att 1968 fick de nya uppgifter och därför räknades administrationsbidraget upp. Vi skall också ha klart för oss att om inte landstingen gav det stöd som de verkligen ger — och det är rätt stort — skulle företagarföreningarna inte kunna klara sina uppgifter. De har ju också fått en vidgning av administrationsbidraget bl.a. för uppföljning av lokaliseringslån. Det är alldeles riktigt, herr talman, som herr Blomkvist säger, att samma tankegångar som vi har haft i motionerna framförde planeringschefen i industridepartementet Eric Pettersson i Jönköping. Han underströk just att man behöver förstärka det regionala organ som företagarföreningarna utgör i länen, och det tycker vi är riktigt. Han nämnde också en rad frågor där det behövs en särskild expertkunskap. Företagarföreningarna skall vara självbärande när det gäller rådgivningsverksamheten, men det går ju inte alla gånger. Vi vet att det inte går att få betalt för de här brandkårsutryckningarna. Det är det faktiska förhållande som vi har. Hur gärna man än skulle vilja ta ut full ersättning för de här insatserna kan man inte göra det, utan de blir en belastning på de administrativa kostnaderna som föreningen får ta av de pengar som administrationsbidraget från staten och landstingsstödet ger. Herr talman!

Utan tvivel kommer den formen av rådgivningsverksamhet att bli mer och mer aktuell ju längre vi kommer fram i 1970-talet.
Herr talman! Det var faktiskt värdefullt att herr Andersson i Örebro uttalade att det inte var med beloppens storlek man kunde visa hur positivt inställd man var till företagarföreningarna, utan att han ändå Nr 42 insåg att det finns gränser när det gäller att anvisa medel. Jag hävdar Torsdagen den fortfarande att genom den utveckling som skett i fråga om det 16 mars 1972 ekonomiska stödet till företagarföreningarna har regeringen visat att man har haft ett positivt intresse av dessa föreningars verksamhet.

Om nu de här uppgifterna som jag har fått fram är riktiga så ger landstingen 6,6 miljoner kronor till företagarföreningarna. Jag ser detta som en viktig uppgift, för då får man den förankring i länet som är så betydelsefull när det gäller den verksamheten. Ur min synpunkt finns det anledning att uttala den förhoppningen att även landstingen kommer att öka anslagen till företagarföreningarna. I övrigt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Blomkvists och min uppfattning skiljer sig när det gäller landstingens insats. Även jag tycker att det är en mycket positiv insats, och det är självfallet att landstingen, eftersom de utser styrelserepresentanter, både vill ha insyn i och finner stort stöd i den regionala verksamheten när det gäller att lokalisera företag och förbättra för företagen i länet. Det är en självklar uppgift som landstingen har tagit på sig, och i det avseendet skiljer sig alltså inte våra uppfattningar på något sätt.
Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av herr Blomkvists inlägg. Han menar att det statsbidrag som nu föreslås är beviset för att staten är Positiv. I och för sig kan det ju inte vara något fel att påstå detta. Låt mig emellertid ta ett exempel från mitt hemlän, Västerbotten. Landstinget är där den största bidragsgivaren. Företagarföreningen skulle enligt landstingets och även min uppfattning inte kunna utföra ens de nödvändigaste uppgifterna utan att landstinget på detta sätt lämnade ett mycket stort bidrag till administrationskostnaderna. Därutöver har landstinget bidragit ytterligare med s.k. särskilda lånemedel, som företagarföreningen har önskat sig och som landstinget anser vara nödvändiga för att möjliggöra bl.a. den rådgivningsverksamhet som jag har aktualiserat i min motion. I områden som har en inte så väl utvecklad industriell tradition är just dessa rådgivningsgrupper en i vissa fall nödvändig förutsättning för att företag skall kunna gå en lycklig framtid till mötes och även för att man skall kunna undvika onödiga olyckor. Jag vill påstå att det finns verkligt tråkiga exempel på hur företag har gått omkull därför att företaget inom sig inte har haft de kvaliteter som vi har pekat på i vår motion. Såsom herr Andersson i Örebro tidigare har framhållit är det många mindre företag där man har goda idéer och en god företagsledning men där inte kapaciteten, framför allt i fråga om produktutveckling och 111 administration, räcker till för att företaget skall kunna växa på ett naturligt och stabilt sätt för de anställda och för företagets framtid. Herr Blomkvist säger att vissa kritiska synpunkter har framförts mot denna idé. Ja, vad jag minns är det två år sedan sist, när moderaterna framförde vissa kritiska synpunkter — enligt min mening konservativa och otidsenliga synpunkter. De argumenten tar nu herr Blomkvist som sina. Jag tror att herr Blomkvist måste ändra sig i en framtid, om man just i områden med svag industriell utveckling vill bygga på en expansion inom den mindre företagsamheten.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

Herr talman! Beträffande beloppets storlek skulle jag kunna citera de ord som finns i centerpartiets motion. Men med hänsyn till det ansträngda budgetläget har socialdemokraterna i utskottet ansett att det föreslagna beloppet är vad det i år varit möjligt att anvisa till företagarföreningarna. När det sedan gäller den hänvisning som jag gjorde till frågan om de s.k. styrande grupperna, som var uppe till debatt för några år sedan, är det riktigt att det framfördes kritiska synpunkter från två moderater. Jag delar väl inte helt deras uppfattning, men det var i alla fall synpunkter som jag tror det finns anledning att beakta, nämligen att avstå ifrån att vidtaga sådana åtgärder att den enskilde företagaren blir alltför mycket styrd. Vad jag anser vara väldigt viktigt när det gäller småföretagarnas beslutsfattande, är att man kan få fram sådan information att de kan fatta de riktiga besluten. Och på den punkten har vi, såvitt jag kan förstå, samma uppfattning. Men det finns anledning att återkomma till den frågan.

Herr talman! Vi har ju här haft en lång debatt om företagarföreningarna och deras verksamhet, och de reservationer som avgivits vid denna punkt skall jag inte utveckla mer än vad som framgår av näringsutskottets förevarande betänkande. I reservationen 3 vid punkten 3, Statens hantverksoch industrilånefond, har vi begärt att anslaget skall räknas upp med 10 miljoner kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag samt att garantiramen utökas med ytterligare 20 miljoner. I reservationen 4 vid samma punkt har vi tagit upp frågan om statlig garanti i samband med förskottslikvid. När företag får s.k. förskottslikvid eller tredjedelslikvid bör de också ha möjligheter att erhålla en statlig garanti. I reservationen 5 vid punkten 3 säger vi att det är en klar brist att företagarföreningarnas låneverksamhet inte omfattar möjligheten att ge lån till företagens produktutveckling. Vi vet att det kostar pengar att ta fram en ny produkt. Det fordras ofta stor tillgång till kapital. Eftersom finansiella resurser inte alltid finns tillgängliga är det angeläget att företagarföreningarna får möjligheter att ge kreditstöd även på detta område. Herr talman! Det har under många år varit ett önskemål att de mindre företagen skall kunna ges erforderligt stöd. Det är vår uppfattning att det fordras en bättre organisation av de statliga näringspolitiska insatserna. Därför anser vi att en central myndighet med ett samlat ansvar för olika delar av den statliga näringspolitiken bör tillskapas. På det regionala planet bör man ta vara på företagarföreningarnas erfarenheter. När det gäller de regionalpolitiska insatserna uttryckte planeringschefen Eric Pettersson samma synpunkter i sitt anförande i Jönköping i måndags.

Herr talman! Under denna punkt behandlas såväl investeringsanslaget till statens hantverksoch industrilånefond som ramen för lån till hantverksoch industriföretag. I reservationen 3 föreslås att anslaget till hantverksoch industrilånefonden höjs med ytterligare 10 miljoner kronor och att garantiramen ökas med 20 miljoner kronor. Jag skulle kunna nöja mig med att hänvisa till utskottets utlåtande på denna punkt. Jag vill bara understryka att utskottet helt kunnat stödja departementschefens och kommerskollegiums beräkningar. Här kan dock nämnas, att garantiramen för innevarande budgetår t.o.m. den 31 januari 1972 har utnyttjats för lån på tillhopa 30 miljoner kronor. Det är väl också mot denna bakgrund som exempelvis Företagareföreningarnas förbund har ansett sig kunna ställa sig bakom den föreslagna anslagsramen. I reservationen 4 föreslås en utvidgning av lånegarantiernas användningsområde. Reservanterna och motionärerna menar att det skulle vara värdefullt om företag vid lämpliga tillfällen kunde erhålla statlig garanti i samband med behovet av förskottslikvider. Utskottet är tveksamt till att vidga statens förpliktelser på detta område. Som ett alternativ till motionärernas förslag har utskottet framhållit att det redan nu föreligger en viss möjlighet att få statligt kreditstöd för anskaffning av omsättningstillgångar. Reservationen 5 tar slutligen upp frågan om en utredning rörande möjligheterna för företagarföreningarna att genom lån och garantier stödja produktutvecklingsarbetet i mindre företag. Jag vill inte förneka att denna fråga kan vara mycket betydelsefull för många mindre företag. Som jag tidigare har framfört kan man säkerligen räkna med att den fortsatta förstärkningen kommer att ge företagarföreningarna ökade möjligheter när det gäller insatser på detta område. Enligt motionärernas mening borde företagarföreningarna ges vidgade möjligheter att genom lån och stöd understödja företagens produktutvecklingsarbete. Med tanke på att föreningarna redan nu i sin rådgivningsverksamhet engageras i ett sådant arbete och på att de i motionen föreslagna insatserna knappast kan vara förenliga med nuvarande riktlinjer för föreningarnas verksamhet har utskottet inte kunnat biträda förslaget. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Redan när allmänna pensionsfonden inrättades fanns olika uppfattningar om hur återlånerätten, som den kallas, skulle vara utformad. Under de 13 år som har gått sedan reglementet antogs har diskussionen fortsatt. Sedan 1968 sitter för resten en utredning, kapitalmarknadsutredningen, som har som en av sina uppgifter att granska reglerna för återlån. På vanligt sätt har man tagit existensen av den utredningen som en anledning att säga nej till förslag om ändringar av de gällande reglerna. Nu har emellertid kapitalmarknadsutredningen många andra uppgifter än denna att lösa, delvis av mycket komplicerad art.

Det är både beklagligt och besynnerligt att majoriteten i utskottet inte kunnat accepterat ett sådant förslag. Det är faktiskt angeläget att återlånen blir en praktisk realitet för de mindre företagen på ett helt annat sätt än de för närvarande är. Dels måste det bli lättare att kvalificera sig som låntagare, dels måste lånen bli en fastare grund att bygga på genom att de beviljas med längre amorteringstider än vad som nu är fallet. Ett sätt att effektivt leda kapitalet från den allmänna pensionsfonden vidare till de mindre företagen skulle vara att låta kreditinstitut av olika slag ta upp lån i fonden — det förslaget förs fram i en motion som fått nr 1318. Reservationer till förmån för de synpunkter som jag här har redovisat har i utskottsbetänkandet numrerats med 1 och 2. Reservationen 1 är uppspaltad i a och b; det beror på att de moderata utskottsledamöterna inte kan godta den begränsning i förbättringarna som centeroch folkpartiledamöterna vill ha.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

Herr talman! I vår motion nr 572 framhålls de mindre och medelstora företagens betydelse inom handel, hantverk, industri och servicenäringar. Över 90 procent av de svenska industriföretagen har mindre än 50 anställda, och mer än hälften av industriföretagen har till och med mindre än 5 anställda. Småföretagen ger arbete åt närmare en femtedel av vårt lands alla industrianställda, och vissa industrigrenar är mycket ”småföretagsintensiva”. I en nyligen av Industriförbundet genomförd undersökning har konstaterats att de mindre och medelstora företagen spelar en betydande roll även på exportsidan. Av 103 undersökta företag med 10—200 anställda har mer än 60 procent ökat sina exportandelar. 1964 var exportandelen 19,6 procent, medan den 1970 stigit till 22,5 procent. Allt detta sammantaget visar att de mindre och medelstora företagen svarar för en så betydande del av sysselsättningen och produktionen att deras speciella problem fordrar större uppmärksamhet vid utformandet av näringspolitiken. De mindre företagens betydelse för svenskt näringsliv underskattas ofta. Näringslivsdebatten sysslar i alltför stor utsträckning enbart med storföretagen, och man glömmer lätt bort att de mindre företagen utgör en betydande del av det svenska näringslivet och svarar för en betydande del av dess produktion. Antalet anställda inom denna del av näringslivet är som sagt mycket stort, och det finns undersökningar som visar att produktionsökningen under senare år faktiskt gått snabbare hos de mindre företagen än hos de större. Det är också klart att nya idéer och uppslag ofta bäst kommer fram i de mindre företagen. Inte minst viktigt är att många mindre företag har en väsentlig uppgift att fylla som underleverantör till stora företag. Företagens utveckling är alltså en väsentlig trygghetsfråga, och därför är det angeläget att de mindre företagens finansieringsmöjligheter underlättas. Det är uppenbart att samhället måste satsa på att säkra de mindre och medelstora företagens utvecklingsmöjligheter och att ta till vara deras många fördelar. Dessa företags kapitalförsörjning måste tryggas, men jag vågar påstå att tillräcklig hänsyn inte har tagits till denna företagsamhet när det gäller att vidta åtgärder som inverkar positivt på företagens kapitaloch kreditförhållanden. Småföretagen saknar ofta pengar att förverkliga idéer och projekt. Produktutveckling, innovation och innovationskraft är begrepp som vi allt oftare möter i diskussionerna kring företagsamheten och dess framtid. Vi gör det av den naturliga anledningen att vad just dessa ord representerar har kommit att spela en alltmer betydande roll för ett företags vara eller inte vara. Det är områden som ständigt kräver större insatser, både tekniskt och finansiellt. En konsekvens av denna utveckling är att de mindre och medelstora företagen oftast hamnar i ett mera utsatt och osäkert läge än vad de större gör. De har idéer och de har viljan, men de saknar i stor utsträckning de finansiella möjligheterna att förverkliga de goda idéerna. Detta problem är allvarligt, speciellt mot bakgrunden av att produkternas livslängd blivit allt kortare. Vi vet att en viss produkt i ett visst utförande har en begränsad livslängd. Förr var denna ganska lång, men den snabba utvecklingen och de stora förändringarna på marknaden har lett till att livslängden blir mer och mer begränsad. De mindre företagen har inte storföretagens möjligheter att gå ut på obligationsoch aktiemarknaden för att skaffa kapital. Investeringsfonderna är en annan betydande förmån, som i stort sett endast tillkommer storföretagen.

Vi har därför föreslagit en ändring av återlånerätten så att återlån får ske upp till 75 procent mot för närvarande 50 procent och så att amorteringstiden ökas från 10 till 20 år. AP-fonderna behöver väl på ett mera effektivt sätt än hittills komma hela näringslivet till godo, helt enkelt därför att företagens tidigare kreditkällor kommer att spela en allt mindre roll. Ett enhälligt utskott har till min förvåning avstyrkt ifrågavarande motion med samma motivering som vid tidigare behandling av denna fråga, nämligen under hänvisning till att granskning av återlånerätten pågår genom 1968 års kapitalmarknadsutredning. Det är alldeles uppenbart att denna utredning skall granska systement med återlån, men den arbetar på lång sikt och har ett omfattande arbetsprogram. Herr talman! Jag kan inte inse att man inte även skulle kunna tillmötesgå det förslag vi har lagt fram utan att behöva avvakta resultatet av denna utredning. Jag har, herr talman, inget yrkande. Jag inser det lönlösa i att när ett enhälligt utskott har avstyrkt motionen ställa något yrkande, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter.

Herr talman!

Visserligen dödförklaras inte i och för sig den i motionen väckta och i detta sammanhang faktiskt nya tanken, men något positivt ord på vägen skickar man inte heller med då man hänvisar förslaget till den sittande kapitalmarknadsutredningen. Det hade eljest inte skadat, och jag ber därför att få yrka bifall till motionen. Det nu anförda hindrar dock inte, herr talman, att jag vidhåller de i motionen 572 anförda kraven på en vidgad återlånerätt av traditionellt snitt.

Jag ber att få till herr Bengtsson säga att detta var ett lika onödigt som missvisande elefantinhopp i denna seriösa debatt. Återlånen utgör ju, som framgår av den statistik utskottet presenterar, en ringa och dessutom sjunkande andel av fondens placeringar, som främst tycks ske i en produktion av sådana bostäder vilka efterfrågas mindre och mindre på grund av de abnorma hyreskostnaderna. Men värre än den blygsamma lånevolymen är väl den korta amorteringstid som blivit alltmer orealistisk i ett skede av sämre lönsamhet och lägre självfinansieringsgrad. Vill man verkligen främja näringslivet, som vissa socialdemokrater vid festligare tillfällen säger sig vilja göra, får man nog finna sig i en annan fördelning mellan låntagarna och även medge längre amorteringstider åtminstone för de mindre företagen. Jag ber att få yrka bifall till motionen 572.

Herr talman! Ja, mitt inhopp herr Bengtsson, väger onekligen tyngst vilket system man än mäter med. Jag accepterar vad herr Bengtsson sade om sitt tyckande i fråga om de nya tankar jag infört i min motion, men varför säger herr Bengtsson inte ett enda ord om de förlängda amorteringstiderna som vi har påyrkat i motionen 572?

Herr talman! Inte minst för de mindre företagen här i landet är försörjningen med eget riskvilligt kapital ett stort problem. En rad för vårt land utmärkande omständigheter — ett högt löneläge, frånvaron av subventioner, låga tullar — har gjort det nödvändigt för de industriella produktionsföretagen att få fram riskvilligt kapital för att investera i rationaliseringssyfte. Att uppbåda det kapitalet har verkligen inte varit lätt. Efter att ha sjunkit väsentligt under den senaste 10-årsperioden är avkastningen på eget kapital i svenska företag efter bolagsskatt nere ungefär på obligationsräntans nivå. Det betyder dels att det genereras otillräckligt med nytt kapital inom företagen, dels att de inte kan bjuda attraktiva villkor för tillskott utifrån. Följden har blivit en starkt ökad lånefinansiering. Att låg självfinansiering, motsvarande hög lånefinansiering, minskar förmågan hos företagen att ta sig igenom svåra tider förstår vi alla. Många av de företagsnedläggningar som ägt rum under de senaste åren har sin förklaring i att egetkapitalet varit otillräckligt. Särskilt stora problem har familjeföretagen genom intressenternas årliga förmögenhetsskatt och de kraftiga avbränningarna vid generationsskiftena. Här finns det verkligen problem att beakta, något som motionen 573 av herr Bohman m.fl. fäst uppmärksamheten på. Utskottsmajoriteten vill slå bort motionens krav på utredning genom att hänvisa till pågående förhandlingar om ett finansieringsinstitut, som skulle bildas av staten och banker. Det tillskott till aktiekapital som kan tänkas komma från ett sådant institut skulle i balansräkningarna vara likställt med annat aktiekapital, men i realiteten skulle det komma att arbeta inom företaget på helt andra villkor än normalt riskvilligt kapital.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 I utskottsbetänkandet behandlas en rad andra motioner, väckta i avsikt att förbättra småföretagsamhetens villkor. Den goda meningen är inte att ta miste på, men det kan vara skäl att höja ett varningens finger. Vad som i varje enskilt fall kan te sig som ett fördelaktigt stöd från det allmännas sida kan till sin sammanlagda effekt bli ett stängsel — eller en bur skall det visst nu heta i det politiska språket — som berövar egenföretagen en del av den rörelsefrihet som i dag är deras styrka. Att styrning och kontroll är ett mål som föresvävar socialdemokraterna också på detta område framgår klart av resonemanget i motionen 1336, där ett antal socialdemokratiska motionärer vill binda upp företagen genom att placera statliga konsulter vid länsstyrelsernas planeringsenheter. Sådana strävanden borde mana till eftertanke hos dem som på alltför många punkter kräver ökat samhällsstöd.

Herr talman! Jag skall i det här anförandet hålla mig till reservationerna 2 och 3 i förevarande betänkande, som är grundade på motionerna 1344, 1357 och 1358. Det har redan i dag men även under framfarna år talats väldigt mycket och lämnats mycket detaljer om de mindre företagen och deras möjligheter att hävda sig. Det har krävts från vårt håll och från andra håll inom den icke-socialistiska oppositionen att en rad åtgärder skulle vidtas när det gäller att förstärka de mindre företagens likviditetssituation, när det gäller att förbättra deras kreditmöjligheter, när det gäller utbildning och andra sådana ting. Och man kan konstatera, herr talman, att här har gjorts en del av positivt slag som varit ägnat att gynna dessa företag. Men det har också gjorts negativa ting och satts in negativa åtgärder, som i mycket hög grad har drabbat just de mindre företagen. Jag skall inte försöka komma med någon lång exempelsamling — det räcker med att erinra om de orimligt hårda kreditrestriktionerna, som ganska nyligen upphörde, och den höga räntan, som på ett rent diskriminerande sätt träffat just de mindre företagen. Dessa företag har ju stor betydelse. Det har ordats mycket om det, och jag skall inte göra några upprepningar. Jag vill bara helt kort nämna att för en tredjedel av industriproduktionen svarar just de mindre och medelstora industrierna. Och när det gäller den utomordentligt viktiga sysselsättningen är det omkring 60 procent av denna sysselsättning som de mindre och medelstora industrierna svarar för. Dessa fakta borde vara nog för att man tillräckligt positivt skulle uppmärksamma dessa företag och i varje fall undvika att vidta åtgärder som särskilt hårt drabbar dem och som i det långa loppet verkar rent diskriminerande. Vårt samhällsekonomiska läge är om inte prekärt så dock utsatt. Vi måste kraftigt förbättra vår handelsbalans och vår bytesbalans. Den prioritering av exporten och exportindustrin som nu sker är helt nödvändig. Men jag vill betona — och det är många med mig som gör detta — att det är minst lika viktigt att prioritera den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin. Det finns många skäl som talar för det. Jag skall här bara anföra några. Den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin består nästan uteslutande av mindre och medelstora företag. De är av utomordentligt stor betydelse för sysselsättningspolitiken. De är stryktåliga och flexibla och har visat sig kunna överleva svåra påfrestningar på ett häpnadsväckande sätt. Men de är inte helt odödliga; alltför hårda åtgärder mot dem gör självfallet att även de förtvivlar och kanske ger upp. De är vidare mycket betydelsefulla för regionalpolitiken och är, som alla vet, dessutom av mycket stor betydelse när det gäller de viktiga underleveranserna till vår industri. De fungerar ju i mycket stor utsträckning som underleverantörer till vår stora exportindustri, som inte skulle kunna fullgöra sina viktiga funktioner om man saknade alla dessa underleverantörer. Slutligen finns det ännu ett utomordentligt viktigt skäl, som jag tycker kanske för litet har tagits fram i debatten: den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin — och hemmamarknadsindustrin över huvud taget — är helt nödvändig för att vi skall kunna upprätthålla respekten för vår neutralitetspolitik. Det är minst lika viktigt att vår hemmamarknadsindustri kan fungera effektivt som det är att vi har ett starkt militärt försvar. Hur mycket vi än talar om ett starkt försvar blir det nämligen detsamma som en militär svaghet, om vi låter de hemmamarknadsproducerande industrierna slås ut i alltför stor utsträckning, så att vi under en avspärrning saknar möjligheter att försörja vårt folk med livsmedel, textilier och andra nödvändiga artiklar. En av orsakerna till att de mindre företagen befinner sig i en så svår situation och i ett försämrat konkurrensläge är — förutom regeringens misshandel av dem t.ex. genom alltför hårda kreditrestriktioner, som har drabbat företagen ytterst hårt — det mycket höga kostnadsläget.

Jag tycker, herr talman, att majoritetens motivering vittnar om torftig fantasi när det gäller att anvisa lösningar på dessa stora problem. Utskottet hänvisar bara till delegationen för de mindre och medelstora företagen — som förvisso är en högst förträfflig delegation; den har redan visat framfötterna, och jag hoppas att den kommer att göra det även i fortsättningen. Men det är alldeles uppenbart att man inte kan lassa på den delegationen hur många uppgifter som helst. Den kan ingalunda fungera som något slags Mädchen fir alles, ty då blir det samma sak som om man placerar en kameleont på ett lapptäcke: den spricker. Det måste alltså, menar jag, finnas underlag för ett bifall till de krav som vi har framställt i de motioner där jag står som första namn bland undertecknarna. Vad sedan beträffar avslagsyrkandet på motionen 1357 vittnar väl inte det om någon torftig fantasi hos utskottsmajoriteten, utan där framkommer det mera ideologiska motsättningar. Även om moderata samlingspartiet i det fallet inte har blivit med på mittenpartiernas reservation förefaller det mig som om motiveringen för utskottsmajoritetens avslagsyrkande på något sätt är präglad av socialdemokratiskt tänkande. Det går uppenbarligen tillbaka på den ideologiska debatten om man i syfte att stimulera konjunkturen skall använda generella eller selektiva åtgärder. Vi har i nämnda motion föreslagit generella åtgärder, t.ex. investeringsbidrag, för att stimulera nystartade företag och andra utan skattemässiga överskott att göra avdrag på.

Man är här alltså fångad i föreställningen om de selektiva åtgärdernas överlägsenhet. Vi menar att om man inte genom att sätta in generella stimulansåtgärder får konjunkturkurvan att peka uppåt, så kan man tvingas att ta till selektiva åtgärder för att söka klara av en arbetslöshet som delvis uppkommit genom att man inte i tid satt in just generella åtgärder. Det måste vara en helt bakvänd politik. Jag tycker att det är tillräcklig motivering för reservationerna, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Idkare av mindre och medelstora företag utgör en angelägen målgrupp för de borgerliga partiernas aktiviteter. Interpellationer, enkla frågor och motioner utgör härvidlag ett flitigt använt men stundom något tandlöst parlamentariskt redskap. Hela den serie motioner som för näringsutskottets del behandlas i dag har i någon form reflexer på mindre och medelstora företag. I några av motionerna i detta ärende lyser igenom något av det missnöje med regeringens politik som man gärna sprider bland företagare ute i landet. Herr Hovhammar, energisk företrädare för misslynta, har tidigare i dag här yttrat sig i den riktningen. Är då misslynnet berättigat? Hur är det t.ex. med de ofta åberopade konkurserna? Inom delegationen för de mindre och medelstora företagen utreder man nu orsakerna bakom konkurserna. Vi hoppas att materialet skall kunna publiceras till sommaren. Redan nu kan man ur tillgänglig statistik över konkurser läsa ut att under 1970, som är det senaste året från vilket än så länge statistik finns tillgänglig, minskade antalet konkurser i flertalet län men ökade markant i storstäderna. Ca 40 procent av konkurserna under fem år, 1966-1970, gällde enskilda rörelseidkare. Härav kan man tills vidare anta att strukturrationaliseringen inom handeln varit den främsta konkursorsaken. I en så liberal ekonomi som vår beror naturligtvis inte strukturrationaliseringen inom handeln på någon åtgärd från staten, i fråga om vilken man med berättigande kan odla något missnöje. Vare härmed inte sagt att mindre och medelstora företag inte har problem. Förhållandena är lika i Sverige som i Västeuropa eller USA. För ett par dagar sedan läste vi en rapport om utvecklingen inom EEC, som herr Blomkvist tidigare nämnde om. Särskilt har lönsamheten för företagen sjunkit där. Ett intressant land i flera bemärkelser inom EEC är Luxemburg, intressant också därför att det är så litet och lätt att få statistiskt belyst. I Saarbriäcker Zeitung för den 18 januari 1971 fanns en artikel om den mindre och medelstora företagsamhet, som har huvudkontor i Luxem burg. År 1961 fanns 5 523 huvudsakligen små företag, år 1969 5 197 — en minskning med 10 procent ungefär — och endast 4 160 hade uppgivit att de trodde sig vara kvar 1980. Minskningen ligger då inemot 25 procent.

Man kan utgå från att bedömningarna i Luxemburg äger någorlunda allmän giltighet för europeiska stater med liberal ekonomi. Näringsutskottets majoritet delar, såsom herr Blomkvist nämnde i anslutning till ett tidigare ärende, omsorgen om de mindre och medelstora företagen. De utgör en ryggrad i svenskt näringsliv. När jag säger detta, herr Levin, betraktar jag inte det här som ett festligt tillfälle. De mindre och medelstora företagen har inte minst i den rådande lågkonjunkturen visat en seghet och en förmåga till anpassning som är särskilt värdefull. Från regeringen har stora ansträngningar gjorts för att stödja den mindre och medelstora företagsamheten. En serie åtgärder redovisades här av herr Blomkvist. I dag kan man peka på de just lagda propositionerna nr 46 och 47. En åtgärd av blygsammare art med hänsyn till kostnaderna var tillsättandet av delegationen för de mindre och medelstora företagen, som tidigare har omnämnts här. I delegationen ingår förre, och jag hoppas åter blivande riksdagsmannen Stig Stefanson; som sakkunnig ingår ledamoten av kammaren Bengt Sjönell. Därutöver är jag ledamot av delegationen. Vad har då den här delegationen gjort för företagsamheten under det dryga år den funnits till? Herrar Nilsson i Tvärålund och Sjönell vill också, enligt motionen 1344, punkten b, ha finansieringsinstitutet till stånd. I partimotion 573 av herr Bohman m.fl. synes motionärerna, kanske som ett olycksfall i arbetet, inte ha observerat att förslag om finansieringsinstitutet redan föreligger. Motionärerna önskar därför i princip en utredning om ett sådant. Likaså kräver herr Åsling m.fl. i motionen 1365 en liknande utredning som den redan föreliggande. Regeringen har enligt vad näringsutskottet inhämtat inlett förhandlingar med bankerna om finansieringsinstitutet, och med anledning därav har näringsutskottet inte velat vidarebefordra de nämnda motionskraven. I reservationen 1 har moderaterna i utskottet funnit finansieringsinstitutet angeläget men motiverat reservationen med att de vill ha till stånd mer vittsyftande åtgärder. Det vore intressant att veta om reservanterna därmed menar att finansieringsinstitutet inte syftar tillräck ligt vitt. I övrigt har delegationen dragit i gång en stor utredningsaktivitet. En katalog över utredningar, inriktade på mindre och medelstor företagsamhet, har utgivits. Den omfattar en uppräkning på 47 sidor i format A 5. Hittills har delegationen producerat sig i en lunta som i omfång kan konkurrera med den nådiga. Följande aktiviteter pågår: Ett informationshäfte om de mindre företagens finansieringsmöjligheter distribueras under våren 1972. Konkursstudien, som jag nämnde. Den första rapporten väntas bli klar under våren. Därtill har delegationen samordnande uppgifter, och särskilda bevakningsområden är: teknisk utveckling, finansiering och generationsväxlingsproblem. — Det är stor risk för att delegationen i allt utredande förlorar sig i teorier. På grund av att delegationens direktiv är mycket omfattande har näringsutskottets majoritet inte ansett sig böra sätta i fråga att ytterligare utredningar skall tillsättas. Motionen 1344 av herrar Nilsson i Tvärålund och Sjönell berör emellertid, utöver vad som ligger inom delegationens uppdrag, vissa åtgärder på skatteområdet som företagsskatteberedningen har att överväga. I anslutning till motionen 1344 kan man undra vad motionärerna menar med att delegationen, för att arbeta fram ett åtgärdsprogram, eventuellt borde utökas med representanter för de politiska partierna. Utöver de tre politiker som jag nämnde, som är ledamöter i delegationen, har moderata samlingspartiet en skicklig representant för sitt fadershus i företrädaren för Industriförbundet. Motionärerna underkänner oss väl inte? Jag har varit i personlig kontakt med herr Sjönell i frågan och fått lungnande besked på den punkten. I motionen 1357 framlägger herr Sjönell m.fl. ett förslag som är av stort intresse för delegationens vidare diskussioner. Motionärerna föreslår att företag som inte kan utnyttja sitt skatteavdrag, på grund av att de inte är lönsamma, för rättvisans skull bör få någon form av bidrag. Hur skall man tänka sig att ett sådant system skall fungera? Det finns ju möjlighet att genom lagervärdering, genom kortfristiga investeringar och genom faktureringar flytta över vinst från ett år till ett annat. Det kunde då tänkas att ett företag under någon tid sköt vinsten framför sig, redovisade förlust och fick bidrag, och sedan under någon tid hade god vinst och kunde utnyttja skatteavdraget. Inför detta perspektiv — och definitivt inte på grund av negativ inställning och torftig fantasi, herr Sjönell, — har näringsutskottets majoritet inte velat biträda motionsyrkandet. I motionen 45 vill motionärerna ge marknadsföringen ett bättre kreditvärde. Frågan är hur marknadsföring skall kunna mätas och värderas, och hur därmed kostnader för marknadsföring i praktiken bankmässigt skall kunna jämställas med investeringar i produktionsmedel. Utöver hänvisning till de anslutande utredningar delegationen bedriver har näringsutskottet inte velat biträda yrkandet i motionen 1313 om utredning av marknadsföringsfunktionernas roll i samhället. Uppgiften förefaller lika omständlig som svävande. Vi har, som centerpartiet i annat sammanhang påpekat, så många utredningskommittéer verksamma att utredningsuppdragen måste starkt prioriteras. I motionen 274 tar herr Stridsman m.fl. upp den något nattståndna frågan om ett underleverantörssystem som herr Börjesson i Glömminge nyss har talat för. Herr Stridsman menar att man genom ett sådant skulle kunna styra arbetsuppgifter till undersysselsatta områden. Styrmedlet skulle vara ingrepp från samhället som ersättning för nuvarande lönsamhetskrav, om jag fattat motionen rätt. Motionen har inte kunnat tillstyrkas av näringsutskottet, men den har fått medhåll av reservanter från centern och folkpartiet. Att lönsamheten inte längre skulle styra produktionen är ett förvånande krav från dessa båda liberala partier, och kravet på att samhället skall styra är naturligtvis högst tveksamt i mittenpartiernas målgrupp bland mindre och medelstora företag. Det är alltså en sådan tanke som herr Regnéll i sitt anförande varnade för.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
Herr talman! Vad beträffar delegationen för de mindre och medelstora företagen, i vilken delegation, som herr Wååg nu påpekade, både han och jag bland andra är ledamöter, vill jag vitsorda, herr talman, den långa uppräkningen av uppgifter, inte bara vanliga uppgifter utan även tyngande uppgifter. Jag tycker att denna långa och mastiga uppräkning av uppgifter som åvilar delegationen utgör bättre illustration än någonting annat för att näringsutskottet, som jag har yrkat, måste upphöra med att bara skyffla över till delegationen alla möjliga uppslag och alla möjliga förslag till åtgärder som kommer motionsvägen och som är värda beaktande. Delegationen kommer att spricka på kuppen, som jag sade i mitt tidigare anförande. Jag tycker att herr Wåågs långa uppräkning på ett utmärkt sätt illustrerar att det är ett vanskligt, ett farligt agerande, om man vill ha delegationen som en effektivt arbetande organisation. Herr Wååg ställde en fråga på vilken han sade sig under hand ha fått ett lugnande svar från mig. Det är riktigt. När det i motionen krävs att man skulle överväga, om representanter för de politiska partierna skulle kunna inträda i delegationen, gäller det bara helt enkelt att vi i praktiskt taget samtliga fall hävdar, att en sådan här viktig delegation bör ha vad man kallar parlamentarisk sammansättning. Det är en gärd av demokrati så att säga, att man vill ha en parlamentarisk utredning. Men jag påpekar också att det står att man skall överväga det. Det är alltså inget förstahandskrav, inget krav som det gäller att i första hand tillgodose. Vad beträffar den mycket viktiga frågan om investeringsbidragen hänvisar herr Wååg endast till nuvarande tillstånd och nuvarande regler, nämligen att det går att skjuta över vinst från ett år till ett annat i stället för det av mig föreslagna investeringsavdraget. Visst går det att göra det, herr Wååg. Men det systemet har ju visat sig, i varje fall hittills, vara ganska verkningslöst när det gäller att åstadkomma det angelägnaste av allt som vi vill ha genomfört inom industrin i dag, nämligen en ökning av investeringsbenägenheten, en ökning av investeringarna. Det är för att öka investeringarna, framför allt i den viktiga gruppen av mindre och medelstora företag, som står för ca 60 procent av sysselsättningen, som det här förslaget har kommit till. Det kan man inte avfärda bara genom att hänvisa till de nu gällande reglerna som i det här avseendet varit reellt verkningslösa. Det räcker alltså inte med att bara hänvisa till de reglerna. Vi måste se hur verkligheten är, och den är i dag den att investeringsbenägenheten ännu inte har visat sig på allvar.
Herr talman! Att delegationen skulle få så mycket utredningsuppdrag att den sprängdes vore verkligen allvarligt. Också jag har funderat över detta. Men man kan heller inte tillsätta parallellutredningar, som skall arbeta vid sidan om delegationen. Eftersom delegationen har så många och vittomfattande uppgifter är det inte möjligt att tillsätta andra utredningar. Jag vill peka på den aktivitet som centerpartiet igångsatt angående mängden av utredningar som pågår. År 1952 var 206 utredningskommittéer i arbete, 1962 var det 261 och vid årsskiftet 1971—1972 inte mindre än 291. Kostnaden härför har mångdubblats under de senaste åren. Vid fjolårets riksdag begärdes bara från centerpartiet 121 nya utredningar. Men centerpartiet har satt i fråga förslag om hur antalet utredningar skulle kunna minskas, vilket vore högst behjärtansvärt. Herr Sjönell tog upp frågan om förslaget till ersättning till sådana företag som inte lönar sig. Herr Sjönell har tydligen missuppfattat vad jag sade. Jag sade att ett företag genom diverse åtgärder kunde skjuta vinsten framför sig, så att det någon period gick med förlust och då skulle få det av herr Sjönell föreslagna bidraget. Därefter skulle man förfoga över den uppskjutna vinsten och med denna komma i åtnjutande av skatteavdrag. Detta finner jag orimligt herr talman.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, eftersom det som bör sägas redan är sagt. Jag vill bara säga att vårt förslag att delegationen för de mindre och medelstora företagen inte skall överbelastas med uppgifter inte innebär att man skall tillsätta en parallelldelegation. Vissa mycket väsentliga förslag och åtgärder som inte faller under delegationens område skall avhandlas och lösas i annan ordning. Jag skall bara peka på det i motionen 1344 framställda utomordentligt viktiga beredskapskravet. Det är synpunkter som leder enormt långt och rör mycket väsentliga nivåer, och man kan inte tänka sig att som i det här fallet en icke-parlamentarisk delegation skall lösa sådana problem. Detta är bara ett exempel, herr talman.
Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i det här meningsutbytet, men eftersom herr Wååg i sitt första inlägg nämnde mitt namn, vill jag göra ett par tillrättalägganden. När man är ordförande i en näringspolitisk organisation, måste man i dagens läge uppfatta vad företagarna ute i bygderna tycker och tänker. Det är riktigt att många företagare i dag är misslynta, herr Wååg. Men när de är misslynta, är de inte det utan anledning. Företagarna är optimister — i annat fall hade de inte blivit företagare. Men när exempelvis som under föregående år över 4 000 konkurser uppstod, när vi toppar löneoch skatteligan i Europa, när precis som nyss nämndes investeringarna är rekordlåga, när den ena bördan efter den andra läggs just på företagen och särskilt då på de mindre och medelstora, är det inte så underligt att företagarna reagerar. Jag tycker att det är ett sunt uttryck för vad många i dag tycker och tänker i deras led. Vi har nyss behandlat arbetsgivaravgiften. Där hade herr Wååg ett mycket gott tillfälle att visa sin vänliga inställning gentemot företagen, särskilt de mindre och medelstora, men han gick emot oss. Energiskatten är en annan sak som vi skall ta upp. Också där har vi krävt ett borttagande. Jag skulle kunna ta det ena exemplet efter det andra, men med hänsyn till tiden vill jag inte göra det. Jag vill påstå att det som i dag skulle hjälpa näringslivet och inte minst de mindre företagen är att något konkret händer, som direkt kan minska deras kostnader och bördor. Det är bra med utredningsmaterial, och herr Wååg staplade upp kilovis med böcker och annat material som han hade samlat ihop, men jag vill påstå att det är betydligt bättre att ge reella lättnader som syns och märks. Det är betydligt effektivare än att presentera aldrig så många fina och välskrivna böcker.
Herr talman! Jag vill säga till herr Hovhammar att det hör till saken att det i detta hus begärs utredningar ur alla vinklar och vrår, och någon måste göra de utredningarna. Herr Hovhammar har minsann också varit med om att begära utredningar. Det blir staplar av böcker till sist! Det är förståeligt om en del människor i samhället är misslynta, men vad som förvånar är hur en föreningsverksamhet kan bäras upp av en ideologi att endast lufta missnöje.